Herr talman! Det är två saker som jag har antecknat på mitt block. Lars-Erik Lövdén säger att för att vi skall kunna uppfylla Europakonventionens krav måste häktning kunna ske på grund av en lägre grad av misstanke. Ja, jag är överens med Lars-Erik Lövdén om det. Vad vi moderater i det här fallet har sagt är att om man måste häkta på grund av en lägre grad av misstanke, då måste också detta avspeglas i häktningstidens längd. Det var på den punkten som vi framförde vår kritik. Det måste alltså vara en kortare häktningstid än i normalfallet. Det andra som jag antecknade på mitt block gällde häktningsframställningens utformning. Lars-Erik Lövdén säger i sitt anförande att huvudsyftet med reformen skulle äventyras om handlingar måste föreligga vid häktningsförhandling. Jag är inte så säker på det. Jag är i stället säker på att det är mycket illa om det vid häktningsförhandling inte finns möjligheter för den misstänkte och hans försvar att på någon form av handling försöka bygga upp sitt försvar mot den misstanke som framförts. Det är också en trygghet för domstolen — för domaren och åklagaren — och det är totalt sett viktigt för rättsstaten Sverige att alla parter i en sådan här betydelsefull förhandling om en persons frihet har någon form av handling eller handlingar att grunda beslutet på. Det var på dessa två punkter, Lars-Erik Lövdén, som vår kritik i det här fallet var som starkast.
Herr talman! Den kritik som jag har framfört mot regeringsförslaget har i viss utsträckning beaktats under utskottsbehandlingen. Men det har inte skett i tillräcklig grad. Och detta är anledningen till att jag dels har avgivit tre reservationer, dels har lämnat särskilda yttranden.

Nu har man genom detta uttalande i grund och botten sagt att det som är skälet för förslaget inte egentligen finns. Det är på den här punkten som svagheten nu består i utskottsbetänkandet. Vad jag här föreslår är ju att man inte skall försämra nuvarande regler. Det är ju det som sker i och med att man, som jag har nämnt i mitt huvudanförande, tar bort uttrycket ”skäligen kan befaras” resp. ”anledning förekommer” — vilket normalt tolkas på samma sätt som ”skäligen kan befaras”. I uttrycket ”skäligen kan befaras” finns ett förstärkande ord som innebär att man ger uttryck åt den restriktivitet som här måste finnas. När man inte tar med uttrycket ”påtaglig risk” resp. tar bort ”skäligen kan befaras” så har man försämrat lagen och skapat ökade möjligheter för häktning.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Göran Ericsson när det gäller reservationen om fem dagars tidsfrist för omprövningsförhandling. Den reservationen bygger på en missuppfattning av gällande förhållande. I dag kan nämligen en person vara anhållen i tolv dagar, om man riktigt drar ut på tidsgränsen, innan han ställs inför häktningsförhandling. Den möjligheten finns alltså enligt de nuvarande reglerna. Skulle man gå med på det förslag som läggs fram i er reservation, om förkortning av fristen till fem dagar innan det blir någon omprövningsförhandling vid utredningshäktning, så innebär det faktiskt en kortare tid än vad som för närvarande gäller vid utredningsanhållande. Det är det som vi i utskottet har vänt oss emot. Vi har menat att man inte bör minska möjligheterna till frihetsberövande vid den lägre graden av misstanke i förhållande till vad som gäller i nuläget. Sedan till Hans Göran Franck: I den reservation som Hans Göran Franck har avgivit till utskottsbetänkandet om de särskilda beviskraven föreslås ”påtaglig risk” som beviskrav. Det innebär, för att gå rakt på sak, att möjligheterna till brottsbekämpning allvarligt kommer att försvåras. Med det förslag som Hans Göran Franck har fört fram i sin reservation blir det i förhållande till nuläget avsevärt svårare att häkta. Det gäller i särskilt stor utsträckning vid fara för fortsatt brottslighet. Förslaget innebär vidare att medan frihetsberövande i dag kan pågå i tolv dagar med det lägre beviskravet, skulle det framöver bara kunna pågå i fyra dygn, eftersom Hans Göran Franck motsätter sig förslaget om införande av utredningshäktning. Jag vänder mig med stor bestämdhet mot Hans Göran Francks påstående att häktningsgrunden recidivfara används alltför slentrianmässigt. Jag tycker inte att man kan hävda det med sakligt underlag. Domstolarna prövar i dag häktningsförutsättningarna mycket noga, och det har enligt min mening visat sig att det ur rättslig synpunkt är en väl fungerande ordning som vi har i dag. När det gäller återfallsrisken har många hävdat att det sedan häktningsutredningen presenterade sina förslag har blivit en mer restriktiv bedömning av tillämpningen av den häktningsgrunden i domstolarna. Det är bl.a. det som utskottet stöder sig på när man tillstyrker regeringens förslag om beviskravet.
Herr talman! Det är riktigt som Lars-Erik Lövdén säger, att vi vill förkorta tidsfristen. Men vad är vårt tal om rättsstaten värt — alla de fina ord som utskottets ordförande Karin Ahrland inledde sitt anförande med? Bör vi ändå inte, när vi antar en sådan här reform, förstärka och förbättra rättssäkerheten, ange klarare och entydigare vem vi värnar om? En häktning på lägre grund är en häktning på lägre grad av misstanke. Då bör också en omprövning i häktningsfrågan komma mycket snabbt. Det kommer att kosta pengar. Jag vill säga till Lars-Erik Lövdén och även till justitieministern, som nu är i kammaren, att moderata samlingspartiet aldrig kommer att vika i den frågan, utan vi kommer att stödja regeringen i alla de förslag om resurser som medför att rättsväsendet fungerar väl. Vi måste i detta land ha råd med ett väl fungerande rättsväsende, som slår vakt om den enskildes trygghet och rättssäkerhet. Detta var också ett argument för moderata samlingspartiets uppfattning om de kortare tiderna. Vi vill förbättra, ge ordet reform dess verkliga innebörd och öka rättssäkerheten och tryggheten för den enskilde.
Herr talman!

Det finns anledning att förebygga sådant. Det var också det som dåvarande justitieministern Ove Rainer tog fasta på i den av mig omtalade debatten och i direktiven till häktningsutredningen. Klart är att det på denna punkt sker en försämring av häktningsreglerna, inte bara när det gäller recidivfara, utan även när det gäller de två andra särskilda häktningsgrunderna, vilket inte i tillräcklig grad har beaktats. Det måste också med skärpa framhållas att tillämpningen av häktningsreglerna visserligen kan stoppa pågående brottslighet. Men häktningsreglerna är främst provisoriska åtgärder för att genomföra en rättegång. De har inte som huvudsyfte att vara ett kriminalpolitiskt sanktionsmedel. Det är denna sammanblandning av begrepp som har lett fel i detta sammanhang.

Det riktades viss kritik från en del åklagare på den här punkten, vilken godtogs. Det allvarligaste i situationen var att häktningsutredningens förslag om alternativ till häktning över huvud taget inte beaktades. Därmed uppstod alla dessa svårigheter, som är självförvållade.
Herr talman! Hans Göran Franck upprepar sitt påstående att häktningar sker slentrianmässigt, att de nuvarande reglerna tillämpas slentrianmässigt av domstolarna. Jag vill än en gång med skärpa vända mig mot ett sådant resonemang. Det som kan utläsas av statistiken är snarast motsatsen. År 1982 lades åtal ned eller ogillades endast beträffande 2 96 av samtliga häktade. Av 100 anhållna häktades 26, lagfördes 25 och dömdes 25, varav 21 till fängelse. Med den statistiken som grund kan man inte påstå att häktning tillämpas slentrianmässigt. Jag vill också något nyansera de siffror som Hans Göran Franck nämnde i fråga om antalet anhållna och häktade. 1982 anhölls 30 360 och häktades 9 914. 1986 anhölls 26 172 och häktades 8 286 — dvs. en ganska kraftig minskning. Om man skall utläsa någonting av statistiken är det inte att reglerna tillämpas slentrianmässigt, utan snarare tvärtom, att rättssäkerheten är bra när det gäller de frihetsinskränkande tvångsmedlen. Hans Göran Francks reservation om utredningshäktning, i vilken han inte accepterar regeringens förslag, innebär de facto mycket sämre möjligheter att bedriva brottsbekämpande arbete. Vid den lägre graden av misstanke kan man med Hans Göran Francks förslag frihetsberöva en person bara i fyra dagar mot för närvarande tolv, och det är inte ett förslag som står i överensstämmelse med de kriminalpolitiska strävandena att minska brottsligheten. Till Göran Ericsson vill jag säga att jag inte tror att frågan om två dagar är avgörande ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag uppfattade Göran Ericssons inlägg så att han ansåg att de två dagarna var skillnaden mellan ett rättssäkert system och ett inte rättssäkert system. Moderaternas förslag begränsar möjligheterna i förhållande till nuläget, till nio dagar mot för närvarande tolv, och det har utskottsmajoriteten inte kunnat acceptera. Med detta yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill på vpk-gruppens vägnar instämma i de synpunkter som har framförts här i kammaren av Hans Göran Franck. Jag har själv inget bättre att tillföra själva sakfrågan, men jag skall tillåta mig några mera allmänna utblickar och reflexioner. Frågan om anhållande och häktning bör också ses i ljuset av den allmänna tendens och det allmänna klimat som håller på att breda ut sig i samhället. Det är ett klimat som är allför gynnsamt gentemot vidgade ingripanden i människors frihet och integritet. Det finns kommuner som helt i strid med socialtjänstens form och anda och helt i strid med normala rättssäkerhetsregler nu börjar jaga HIV-smittade, i den allmänna stämningen av fruktan för aids. Det finns planer på att kraftigt utvidga indikationerna för administrativa frihetsberövanden, av den typ som förutsätts i lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare. Det finns också färdiga planer, som vi kommer att få ta ställning till här i kammaren, på att kriminalisera missbruksbeteenden som hittills inte har varit kriminaliserade. Vi har under de senaste två åren, i den alltmer sorgligt ryktbara Palmeutredningens spår, sett hur hela folkgrupper har fått finna sig i att man kan göra husundersökningar hos dem utan att ha någon laglig grund för det, och att sådana olagliga husundersökningar inte leder till några som helst repressalier eller reaktioner från samhällets sida mot dem som vidtar dessa undersökningar. Hela denna stämning av vidgade indikationer för tvångsomhändertaganden och frihetsberövanden samt den allmänna, vidgade toleransen mot övergrepp gentemot människor som befinner sig i en svag position är något som vi borde dra vissa slutsatser av. I samhället sprider sig en tendens till vulgär populism, som är mycket farlig för rättssäkerheten, särskilt därför att den riktas mot de grupper som kanske allra mest behöver lagens stöd, nämligen de utslagna och de som befinner sig i samhällets marginal. Det är viktigt att varna för den typ av politisk opportunism som spekulerar i sådana — Prot. 1987/88:36 opinioner. 2 december 1987 Jag har suttit här i riksdagen i 17 år och upplevt olika justitieministrar. För AG den som är anhängare av en progressiv kriminalpolitik var det på sin tid en mycket glädjande upplevelse att lyssna till justitieminister Geijer. Man hade också stora förhoppningar på den utmärkte justitieministern Ove Rainer — han fick verka från sin statsrådsposition under alltför kort tid. Sedan dess har utvecklingen inom justitiedepartementet stegvis blivit allt dystrare. Inslaget av oöverlagda populistiska och reaktionära offentliga uttalanden har markant stegrats. Det är också något som stämmer till eftertanke. Det finns kanske anledning för folk i arbetarrörelsen att fråga vilken väg man nu egentligen håller på att skrida in på.

Herr talman! Försök med delegering till domstolsbiträden av vissa mål och ärenden av enkel beskaffenhet har pågått sedan oktober 1978. De olika försöksverksamheterna har utvärderats och erfarenheterna har genomgående varit goda. Det är naturligtvis bra att vi fortsätter på den vägen och ser om det finns möjligheter att delegera ytterligare ärenden. I den proposition som vi nu behandlar föreslås att domstolsbiträden vid tingsrätt, i den utsträckning som regeringen föreskriver, skall få handlägga och avgöra ärenden som inte är tvistiga och som avser avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman, förordnande eller entledigande av boutredningsman, förordnande av bodelningsförrättare eller skiftesman vid arvsskifte samt vissa ärenden enligt lagen om dödande av förkommen handling. I stort sett på alla dessa punkter, herr talman, är utskottet enigt. Men det finns en punkt där vi moderater har reserverat oss. Vi vet alla att den 1 januari 1988 träder äktenskapsbalken, lagen om sambors gemensamma hem, vissa ändringar i ärvdabalken och lagen om homosexuella sambor i kraft. Det är en mycket genomgripande förändring av äktenskapsoch samlevnadsrätten som då äger rum. De nya reglerna innebär bl.a. följande: I lagen om sambors gemensamma hem, den s.k. sambolagen, ges vissa regler om sambors gemensamma bostad och bohag. Lagen gäller om en ogift man och en ogift kvinna bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Den s.k. sambolagen är också tillämplig om två ogifta personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande. Enligt sambolagen skall äktenskapsbalkens regler om bodelningsförrättare gälla även vid upplösning av ett samboförhållande. Om samboförhållandet upplöses genom den ene sam 41 bons död blir den efterlevande sambon, enligt ärvdabalken, delägare i den avlidnes dödsbo och har i denna egenskap rätt att bl.a. begära att dödsboet avträds till förvaltning av boutredningsman. Även ärvdabalkens regler om sambor är tillämpliga på homosexuella sambor. Innebörden av det som jag nu har sagt är att det i ärenden om t.ex. förordnande av boutredningsman eller bodelningsförrättare kan bli aktuellt att pröva om två personer har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden i ett homosexuellt eller ett heterosexuellt förhållande. Det säger sig självt att sådana ärenden till sin natur är utomordentligt komplicerade och dessutom mycket känsliga. De är i vart fall väl så komplicerade som de ärenden med internationell anknytning som enligt propositionens förslag skall undantas från delegering. Till det kommer att det inte finns någon som helst erfarenhet av lagstiftningen om samboförhållanden. Stora tillämpningssvårigheter kan vi dock förutse när lagen skall börja tillämpas. Mot den bakgrunden anser vi moderater att det är olämpligt att i vart fall nu öppna möjligheter för delegering i ärenden som rör just samboförhållanden. Vi tycker att frågan om delegering får tas upp till förnyad prövning när vi har fått erfarenhet av hur den nya äktenskapslagstiftningen verkligen fungerar och vilken praxis som då utvecklar sig. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till den moderata reservationen i betänkandet.

Herr talman! I snart tio år har man vid tingsrätterna tillämpat ett system med delegering av handläggaruppgifter till domstolsbiträden rörande flera slag av mål och ärenden. Den här delegeringen har bedrivits som försöksverksamhet och har sedermera utvärderats. Erfarenheterna har genomgående varit goda. Därför har vissa av dessa ärendegrupper fått en permanent reglering i tingsrättsinstruktionen vad gäller delegering. Det gäller inskrivningsärenden, mål om betalningsföreläggande och förmynderskapsärenden. I den proposition som det här betänkandet handlar om föreslås ytterligare försöksverksamhet med delegering av ett antal ärenden, såsom förordnande av bodelningsförrättare, skiftesman vid arvsskifte m.m. Utskottsmajoriteten anser att man, eftersom erfarenheterna av tidigare gjorda delegeringar har varit goda, nu bör kunna gå vidare och ytterligare utvidga delegeringsmöjligheterna i en ny försöksverksamhet. I betänkandet upprepar utskottet uttalanden som gjorts flera gånger tidigare, att delegering kan vara en positiv rationaliseringsåtgärd och att delegering kan avlasta domarpersonalen mer eller mindre rutinmässiga arbetsuppgifter, samtidigt som notarier och biträdespersonal därigenom får mer ansvarsfyllda uppgifter. Men det delegeringsbara området måste begränsas till vissa mål och ärenden och verksamheten utövas under sådana former att någon kvalitetsförsämring beträffande rättssäkerheten inte inträffar. Delegering skall enligt förslaget endast få ske i enkla ärenden, således inte i ärenden som är av vidlyftig eller svår beskaffenhet, eller om det anses att särskild kunskap eller erfarenhet behövs för att handlägga dem. Om detta råder det enighet. I den reservation från moderaterna som är fogad till betänkandet föreslås ett undantag från delegeringsmöjlighet beträffande ärenden rörande sambo förhållanden. I reservationen framhålls, och det har vi hört Björn Körlof — Prot. 1987/88:36 redogöra för, att det finns anledning förmoda att den lagstiftning som träderi 2 december 1987 gemensamma hem kommer att bli mycket komplicerad och således i nuläget ; is ; . Ya å ventionen om upprättinte lämpar sig för delegering. k ES ä & EG z ande av det multilatera Jag tycker att den här reservationen är onödig av två skäl. För det första E Er : lainvesteringsgaranti har det sagts generellt att komplicerade ärenden inte skall delegeras, och för det andra skall ärenden beträffande sambors förhållanden inte delegeras nu. Erfarenheter av den nya lagstiftningen skall utvärderas innan det blir aktuellt med en försöksverksamhet även på detta område. Utskottsmajoriteten anser ändå att det redan nu kan fattas ett principbeslut som möjliggör en framtida delegering.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

Herr talman! I propositionen 1987/88:9 föreslås att riksdagen skall godkänna konventionen om svenskt deltagande i MIGA. Detta anslog man pengar till långt i förväg genom att i våras avsätta ett belopp på 60 milj.kr. i budgeten. Det skedde alltså långt innan man förelade riksdagen ett förslag till beslut eller ens mer detaljerat angav vad pengarna skulle användas till. Tidigare fanns ett svenskt system för att försöka stödja investeringar i utvecklingsländer. Det visade sig vara ofruktbart eftersom ingen sökte medel genom det. Därför avskaffades systemet. När det avskaffades för något år sedan krävde vi från vpk att man i stället skulle förändra reglerna på ett sådant sätt att medlen kunde utnyttjas för investeringar i utvecklingsländer, så att de skulle kunna främja de biståndspolitiska målen, främja utvecklingen av en ny ekonomisk världsordning och medverka till en betydligt rättvisare situation mellan industriländer och utvecklingsländer. MIGA-projektet kommer såvitt jag kan se att i allt följa det vanliga mönstret. Det kommer att vara ett stöd för de kapitalistiska företagens investeringar i utvecklingsländer, och så långt kan det tyckas vara ett gott system. Men om man blickar tillbaka i historien och ser hur dessa 43 investeringsinsatser har gjorts och vilken situation de har lett till, måste man invända mot att Sverige deltar oreserverat i ett system där vi inte kommer att kunna få något avgörande inflytande på grund av majoritetsprinciperna i internationella organ av det här slaget. Många utvecklingsländer har hamnat i en oerhört besvärlig situation genom de krav som har ställts på dem från Världsbanken och Internationella valutafonden. I många fall har en så svår situation uppstått att det sociala livet ligger på en nivå som är så låg att vi aldrig skulle kunna acceptera den. Det har gått så långt att de stora transnationella bolagen nu börjar inse att utan en riktig förändring i utvecklingsländerna, en lättnad i skuldbördor och annat, hotas deras egen marknad och deras fortsatta exploatering av dessa länder. Kapitalistiska företag behöver ju också en marknad. Den sociala situation som uppstått i dessa länder är i vissa fall sådan att det kan leda till nationaliseringar av egendom, till att man inställer betalningar o. d. Detta är risker som ett kapitalistiskt företag måste räkna med när man investerar i ett land som är på en sådan nivå och har en situation — framkallad många gånger av företagen själva, om vi resonerar enligt världsmåttstock — som är helt orimlig. Då måste man också räkna med följderna av sin egen utsugning. Nu vill den svenska regeringen gå med härvidlag och försäkra de transnationella bolagen mot att deras politik skall slå fullt ut och kanske få till följd nationaliseringar. Man vill i första hand försäkra bolagen mot politiska risker. Vi brukar hävda — och få mycket skäll för det uttalandet — att Sverige är en liten men hungrig imperialistisk stat. Jag måste säga, att går man med i MIGA på de föreslagna villkoren, då har man bekräftat att man deltar i det imperialistiska systemet fullt ut med den innebörd vi lägger i ordet imperialism. En ändring av detta mönster är helt nödvändig. Nya lösningar måste till, och det måste föras en annan politik än den som dikteras av transnationella bolag, om man skall komma till rätta med de problem som finns. I utskottsbetänkandet beskrivs i vackra ord syftet med det hela, men ingen kan med bibehållen självaktning påstå att MIGA skulle hjälpa till att förbättra situationen i tredje världen. Tvärtom kommer MIGA att förstärka de transnationella bolagens ställning och ge dem ytterligare ett skyddsnät för att de skall kunna verka på det sätt som de har gjort hittills. Man kan bara erinra sig ITT:s agerande i Chile inför statskuppen där. När Allenderegeringen hade nationaliserat ITT, medverkade ITT aktivt till en statskupp och ett blodbad. Det finns andra exempel som är mera näraliggande och där man kan diskutera vad som kommer att hända. Det är den svenska bojkotten mot södra Afrika, där nu ASEA och Brown Boveri har gått samman och det diskuteras om den svenska lagstiftningen kan gälla för dotterbolag eller om det kanske är den schweiziska lagstiftningen, vilken inte reser några hinder för att ASEA Brown Boveri blir kvar i Sydafrika som skall gälla. Då kommer kanske det nu föreslagna systemet att medverka till att säkra ASEA:s och Brown Boveris fortsatta närvaro i södra Afrika och utgöra en garanti när det gäller de eventuella politiska riskerna där. Det är givet att investeringar där innebär politiska risker, det måste alla inse. Jag kan inte förstå hur ni socialdemokrater kan medverka till att Sverige | deltar i ett sådant försäkringssystem, som skall garantera fortsatta vinsteroch = Prot. 1987/88:36 | fortsatt avkastning. Det kan också bli fråga om att ersätta förluster som görs 2 december 1987 därför att företag deltar t.ex. i södra Afrika och befrämjar det krig som förs CSKA nde kn. mot frontstaterna — ett krig där man t.o.m. kidnappar svenska medborgare N 3 Häl LEAN oh ventionen om upprättoch håller dem i fängsligt förvar under månader. - ande av det multilatera Herr talman! Det krävs en helt annan inriktning på den svenska biståndsoch utvecklingspolitiken på detta område. Därför yrkar vi avslag på propositionen och bifall till vpk:s reservation.

Herr talman! Låt mig först få yrka bifall till utskottets hemställan och därmed också avslag på vpk-reservationen. I motsats till Hans Petersson i Hallstahammar och vpk anser utskottsmajoriteten att det multilaterala investeringsgarantiorganet MIGA faller inom ramen för den svenska biståndspolitiken i den meningen att systemet befrämjar sådana kapitalöverföringar till u-länderna som inte innebär en ökad skuldsättning för dessa länder. Det är viktigt att betona detta i sammanhanget. Vidare tycker vi att det är av stort värde att till MIGA:s uppgifter hör att främja ett ökat investeringsflöde mellan u-länder. Herr talman! Utskottet har kunnat konstatera att många u-länder under senare år fått en mer positiv syn på utländska investeringar. Man har insett de möjligheter till tekniköverföring och know-how som sådana investeringar medför. Slutligen: Även om det kommer att bli svårt att fastställa MIGA:s roll i en utveckling mot ökade investeringar i u-länder, så finns det starka skäl som talar för att multilaterala garantier — även om de starkt ogillas av vpk — när det gäller icke-kommersiella risker kan förmå annars tveksamma investerare att etablera sig i u-länder. Det handlar om att öka sådan investeringsvillighet som kan bidra till utvecklingen i u-länderna. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på vpk:s reservation och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Axel Andersson säger att detta är ett så finurligt system att det genom att främja transnationella bolags investeringar i u-länderna skall kunna medverka till överföringar till u-länder utan ökad skuldsättning för dessa länder. Men då måste man fundera litet över hur skuldsättningen har uppstått. Jo, sådana här bolag har under historiens gång utnyttjat och utsugit dessa länder så att länderna inte har fått skörda frukterna av sitt eget arbete. Det är ju orsaken till att man måste låna pengar i andra länder. Många av u-länderna är ju oerhört rika länder, och skulle de — som fallet är då det gäller Sverige och den svenska ekonomin — själva ha kunnat skörda frukterna av sitt arbete skulle en sådan här situation inte ha uppstått. Det är ju en del i mönstret, Axel Andersson. Då kan man säga: Måste man ändå inte investera, måste man inte göra något för att överföra teknik och se till att länder moderniseras? Visst måste man göra det, men det måste ske genom biståndspolitiska åtgärder och med en vilja att förändra det ekonomiska systemet i världen, så att en ny och mera 45 rättvis ekonomisk världsordning kan utvecklas. Man måste sträva efter mera rättvisa handelsförhållanden och rättvisa förhållanden över huvud taget mellan i-länder och u-länder. Man skall dock inte göra det genom att försäkra mot politiska risker. Vilka är de politiska riskerna? Det finns länder, där utsugningsgraden är så hög att man riskerar att bolag kan nationaliseras eller att det kan bli uppror i landet på grund av att arbetarklassen är så oerhört förtrampad att den inte längre kan leva under de förhållanden som råder. Det är klart att det är tacksamt att investera i sådana länder där utsugningen är hård, där profitkvoten är hög och där kanske militärmakt och annat håller arbetarklassen nere. Skall man då få en försäkring mot sådana investeringar? Skall man inte väga de enorma vinsterna mot riskerna? Skall man inte låta de transnationella bolagen ta dessa risker? Måste regeringen gå in och skydda dem också för detta? Skall man utöver utsugningen också garantera företagens fortsatta verksamhet? Jag förstår inte detta, Axel Andersson.
Herr talman! Vi socialdemokrater beskylls ofta från vpk-håll för att vara någon sorts arbetarklassens förrädare när det gäller vår inställning till tredje världens länder och biståndsverksamheten. Hans Petersson i Hallstahammar uttryckte sig dock inte så drastiskt i dag. I de motiveringar han har framfört för vpk-reservationen framskymtar det att vi från svenskt socialdemokratiskt håll skulle delta i något slags gigantisk internationell konspiration gentemot u-länderna — en kapitalistisk sådan. Mot detta kan jag bara konstatera att skillnaden mellan socialdemokraterna och vpk är att vi från socialdemokratiskt håll försöker att påverka den verklighet som vi måste erkänna. Den finns där oavsett om vi tycker om den eller inte. I biståndsverksamheten har vi ofta kunnat konstatera det svala intresse som större delen av den rika världen visar för att ställa upp för u-ländernas utveckling. Det gäller då att påverka systemet. Vi ser möjligheter att genom det nya organet MIGA göra ytterligare investeringar i de länder som så väl behöver det. Jag hade tidigare i höst tillfälle att besöka Tanzania. Av samtal med regeringsföreträdare där framgick det mycket klart att man från Tanzanias sida helst önskade utländska investeringar i landet, för att bygga upp landets ekonomi. Många av u-länderna — inte minst i Afrika — resonerar i dag på det sättet. Herr talman! Jag ber därför återigen att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att u-länderna vill ha utländska investeringar. Det behövs ny teknik och nytt kapital på många håll för att man skall kunna åstadkomma en förändring. Men dessa åtgärder bör kunna genomföras under sådana villkor att man inte skall behöva försäkra sig mot politiska risker. Om man då investerar i sådana sammanhang där den sociala situationen är så ohållbar, säger det ju något om jordmånen för utsugning. Axel Andersson säger vidare att vpk beskyller socialdemokraterna för att göra både det ena och det andra. Jag vill påstå att ni socialdemokrater inte påverkar i detta läge, utan ni följer med. Ni följer Internationella valutafonden, Världsbanken och storfinansen och anslår pengar och hakar på det transnationella, multinationella imperalistiska systemet, som detta kommer att bli en del av. Vi försöker påverka genom att säga att man måste göra på ett annat sätt. Man måste arbeta med andra medel från svensk utgångspunkt för att nå de mål som jag faktiskt tror att socialdemokrater och vi kommunister har gemensamt. Det gäller att underordna sig de internationella organen och få någon tiondels rösträtt i ett mycket stort sammanhang, där de transnationella bolagen och Världsbanken bestämmer. Det ändrar ingenting, Axel Andersson. En progressivare politik från ert håll skulle godtas. Jag skall inte säga att ni är förrädare, som Axel Andersson själv försökte säga. Men ni hakar på, ni följer med, ni har inget att invända mot en utveckling som sker. Ni blir då medskyldiga.
Herr talman! Jag vänder mig till Hans Petersson i Hallstahammar och alla andra inom vpk som är kritiska när det gäller frågan om att Sverige skulle ställa upp på konventionen om MIGA. Låt mig bara säga att detta icke förtar vår strävan att på andra områden söka få till stånd en fruktbar dialog om en ny ekonomisk världsordning. Det blir litet orättvist när Hans Petersson säger att vi passivt följer med. Från svenskt håll, från svenskt socialdemokratiskt håll och från regeringens sida görs upprepade ansträngningar för att föra denna, för hela världen viktiga, fråga högst upp på dagordningen. Både Hans Petersson och jag känner till realia i detta sammanhang. Det är de mäktiga industriländerna som styr. Hur duktiga vi än är, måste vi erkänna att vi är små i sammanhanget. Men vi har en röst. Det fordras då också att andra begriper vart vi är på väg och hur det går. Det är därför vi aldrig förtröttas, Hans Petersson.
Herr talman! Axel Andersson säger att socialdemokraterna arbetar på andra områden och är så duktiga där, men på detta område följer de med. Jag tycker att det råder en motsättning, om socialdemokraterna och Axel Andersson är så duktiga. Jag vet att Axel Andersson har ett samvete när det gäller detta. Därför undrar jag om vi egentligen icke är överens om att man borde hålla sig utanför MIGA. Varför skulle man inte också på detta område försöka redovisa en alternativ utvecklingsväg och visa att den svenska regeringen och Sveriges riksdag står för andra värderingar än MIGA, som helt underordnas den imperialistiska politiken? Axel Andersson, det är för mig en gåta att ni går med på detta.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
Herr talman! Jag vill påpeka att det är möjligt att göra väsentligt andra saker än det som storfinansen vill, Axel Andersson.

Herr talman! Enligt rättegångsbalkens regler skall domstolarna meddela dom inom två veckor efter huvudförhandling. Om den tilltalade är häktad skall det ske inom en vecka. En skriven dom skall då föreligga. Om synnerliga skäl föreligger kan det få ta längre tid. I en centermotion undertecknad av Marianne Andersson och Gunnar Björk anförs att det inte är ovanligt att den i lagen utmätta tidsfristen överskrids på grund av domstolarnas stora arbetsbelastning. Ett exempel på detta har justitiekanslern uppmärksammat. I ett beslut från maj ii år framhålls att tidsutdräkten vid tvistemålsavdelningen vid Stockholms tingsrätt i ett stort antal mål varit fyra veckor eller mer. Justitiekanslern anförde bl.a. att det skulle vara fel att dölja att många domstolar i dagsläget har en arbetssituation som medför särskilda svårigheter att på avsett sätt bemästra särskilt de större tvistemål som kräver kollegial sammansättning. Detta är som vi ser det från centerpartiets sida mycket illavarslande. En snabb och effektiv handläggning av mål och ärenden är viktiga för parternas rättssäkerhet. Det är nödvändigt att domen skrivs i nära anslutning till huvudförhandlingen. Risken är annars att minnesbilden fördunklas. Jag vill här understryka vad vi framhållit i betänkandet, nämligen att det är angeläget att domstolarna inte till följd av en övermänsklig arbetsbelastning tvingas dröja med att meddela sina avgöranden. I ett särskilt yttrande har Elving Andersson och jag särskilt understrukit vikten av att den resursförsämring som pågått under flera år snarast måste brytas. Om så inte sker kommer kvaliteten i domstolarnas arbete att allvarligt äventyras. Vi menar att det är oacceptabelt att resurserna skurits ned, samtidigt som domstolarnas arbetsbörda ökat under en följd av år. Domstolarnas svårigheter att meddela domar inom föreskriven tid visar att det inte går att fortsätta med resursförsämringar. Den s.k. osthyvelsprincipen går inte att tillämpa längre. Justitieminister Anna-Greta Leijon är närvarande i kammaren, vilket jag uppskattar mycket. Jag vill därför passa på att skicka med dessa synpunkter inför det pågående budgetarbetet. Vi tycker att det är viktigt att arbetssituationen på domstolarna uppmärksammas. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i justitieutskottets betänkande nr 8. Med detta anförande — under vilket ledningen av kammarens förhandlingar för en stund övertagits av andre vice talmannen — var överläggningen i ärendet avslutad.

Herr talman! Jag skall be att få inleda med ett citat. Det lyder: ”Den socialdemokratiska regeringen har åter begärt att riksdagen ska ge den mandat att vid av regeringen själv valt tillfälle — — — kunna använda sig av den beryktade prisregleringslagen. Begäran markerar en fortsättning på en 17-årig dålig politisk tradition i Sverige. Prisregleringslagen är en krislag avsedd att användas när landet befinner sig i krig eller krigsfara eller när fara har uppkommit på allvarlig prisstegring. Huruvida en prisreglering i form av prisstopp eller liknande är ett effektivt medel att bekämpa inflation eller oönskade kostnadsförändringar eller ej är noga utrett. Svaret har blivit entydigt nej. Regeringsmedlemmar och högre kanslitjänstemän har i övningar av mer intellektuell art också deklarerat att de åtminstone inte lurar sig själva att tro att ett prisstopp är verkningsfullt medel mot inflation och kostnadsstegringar.” Så inledde Dagens Industri sin ledare den 15 oktober i år, och i den kan man till fullo instämma. En summering av den senaste perioden av socialdemokratiskt regeringsinnehav visar att Sverige har haft prisstopp 23 av 60 månader och att annan form av prisreglering rått under 6 månader. Senaste gången ett prisstopp infördes var den 4 februari i år, när det stod klart att kampen mot inflationen ännu en gång hade misslyckats. Efter en period av strängt tillämpat prisstopp, uppdrog regeringen den 11 juni 1987 åt SPK att genom kontakter med företrädare för företagen få till stånd utfästelser rörande företagens prissättning. Som riktlinje för utfästelserna skulle gälla att priserna inte höjdes mer än vad som motiverades av inträffade kostnadsökningar och prishöjningar i tidigare led. Utfästelserna borde avse minst tiden till utgången av januari nästa år, trots att tillämpningstiden för beredskapslagstiftningen bara gällde till den 20 december i år. Med utgångspunkt i utfästelserna skulle regeringen pröva om undantag från det allmänna prisstoppet kunde göras. Prisstoppet har därefter successivt avvecklats på skilda varor och tjänsteområden. På områden som härefter inte omfattas av prisstopp gäller skyldighet att anmäla planerade prishöjningar. Prisstoppsförordningen, som ursprungligen gällde till den 3 augusti 1987, skall fortsätta att gälla t.o.m. den 20 december 1987, alltså samma dag som tillämpningstiden för den allmänna prisregleringslagen löper ut. Prisstopp gäller alltså fortfarande på vissa begränsade områden. Det finns anledning att rikta stark kritik mot såväl regeringen som SPK för det sätt på vilket avvecklingen av prisstoppet har skett. Genom att försätta enskilda företagare i någonting som kan liknas vid en utpressningssituation, tvingas de välja mellan fortsatt prisstopp inom deras produktområde eller utfästelse om begränsning av kommande prishöjningar. När företaget skrivit på en sådan utfästelse, har regeringen regelmässigt beslutat att sedan släppa prisstoppet inom dess område. Den här uppläggningen har i praktiken gett SPK omfattande maktbefogenheter gentemot enskilda företag, vilket jag i princip tycker är förkastligt. Regeringen har genom detta förfarande medverkat till ett samordnat prisbeteende hos konkurrerande företag. NO, näringsfrihetsombudsmannen, säger om detta: ”Direkt prispåverkan från myndigheternas sida skall inte längre förekomma då prisreglering ej är i kraft. Den form för avveckling av prisstopp som tillämpas för närvarande genom prisutfästelser är en prispåverkande konstruktion som inte ligger inom ramen för PL, trots att den har en uppenbar karaktär av reglering. Förfarandet kan medföra flera nackdelar, såsom oklarheter om åtagandenas rättsliga status och verkningar, ökningen av företagens benägenhet att samverka inför överläggningar med myndigheter och befästande av existerande samarbeten. Systemet, som för närvarande tillämpas i kombination med förhandsanmälningsplikt enligt PL, innebär också att regleringsperioden blir tämligen lång, vilket ökar de risker för negativa effekter ur bl.a. konkurrenssynpunkt som är förbundna med prisreglering. Om ett prisstopp används på avsett sätt i kombination med andra stabiliserande åtgärder, borde en avveckling kunna ske tämligen snabbt utan att långvariga andra regleringsformer behöver sättas in såsom nu skett. En diskussion från rättslig synpunkt av dessa förfaranden hade varit betydelsefull. Till de negativa effekterna från konkurrenssynpunkt hör risken för att företag samråder inför sina kontakter med prismyndigheten. Detta hävdas i näringslivet vara en effekt både av nu rådande prisutfästelsesytem och av tidigare tillämpade system.” Den nu föreslagna förlängningen av allmänna prisstoppsregleringslagen kan därför ses som ett förebud om att prisstopp åter kan komma att införas. Företag kan då förväntas höja priserna i förtid för att kompensera för ett eventuellt nytt prisstopp. Möjligheterna av ett prisstopp kan således med de senaste årens erfarenheter verka prishöjande. Som exempel på hur regeringens proposition påverkar förväntningarna om nya ingrepp vill jag hänvisa till tidskriften Från Riksdag och Departement, som i nr 33 försett sin presentation med följande rubrik: ”Prisstopp efter årsskiftet”. I artikeln sägs också: ”Regeringen vill kunna gå in med prisstopp även efter årsskiftet”. När t.o.m. riksdagens egen tidning så entydigt uppfattar propositionen som att nya ingrepp är att vänta, har ett stort steg tagits mot en situation där det allmänt anses att regeringen faktiskt avser att åter tillgripa prisstopp, om föreliggande regeringsförslag antas av riksdagen i dag. Herr talman! Svenska och internationella undersökningar visar faktiskt att prisregleringar praktiskt taget alltid har negativa verkningar på marknadsekonomiska systems funktionssätt och aldrig varaktigt kan hålla nere prisstegringen. Genom att störa marknadsprisbildningen verkar prisregleringar snarare långsiktigt uppdrivande på inflationstakten. När prisreglerande åtgärder blivit ett reguljärt inslag i stabiliseringspolitiken är risken stor att de motverkar sitt syfte. Medborgarna lär sig att beslut om införande av priskontroll betyder att det stundar stora prishöjningar efter prisstoppet. Det enligt min uppfattning bästa sättet att hålla tillbaka prisstegringarna är effektiv konkurrens och en riktigt utformad ekonomisk politik. Det beslut som begärs av riksdagen är till råga på allt helt onödigt. Prisregleringslagen behöver nämligen inte vara i tillämpning för att regeringen utan riksdagens godkännande skall kunna införa exempelvis ett allmänt prisstopp. Det enda som krävs är att regeringen inom en månad underställer riksdagen beslutet för godkännande. Skulle riksdagen inte vara samlad, räcker det att anhängiggöra ärendet inom en månad efter riksmötets öppnande. Om riksdagen till äventyrs skulle vägra ge sitt godkännande, händer inget annat än att regleringen upphör att gälla. Enligt min uppfattning är utskottsmajoritetens förslag direkt inflationsdrivande. Det blir en signal till företagen att i tid se om sitt hus och om möjligt höja sina priser i förtid och mer än vad de av rent marknadsmässiga skäl skulle ha gjort. Om regeringen verkligen hade menat allvar med sitt uttalande att få ner inflationen till en nivå som gäller i andra länder, skulle den nu ha avbrutit den i åratal automatiska förlängningen av prisregleringslagens tillämpning. Så tycks tyvärr inte bli fallet. Det beslut som den socialistiska riksdagsmajoriteten nu står i begrepp att fatta innebär för det första uppenbart missbruk av en beredskapslagstiftning, för det andra ett i sak onödigt ingrepp med ett enda tänkbart syfte, nämligen att undandra beslut om prisreglering en politisk debatt i riksdagen, och för det tredje en helt felaktig signal till den marknad där prisbildningen sker. Det kan vi borgerliga politiker i Sveriges riksdag inte acceptera, och vi har därför fogat en gemensam reservation till utskottets betänkande. Herr talman! Låt mig sluta med att än en gång citera ur ledaren i Dagens Industri den 15 oktober 1987. Där står: ”Resultatet av årets prisregleringspolitik bör ge de ansvariga politikerna en klädsam skammens rodnad på kinderna. Vore det inte dags att sluta lura väljarna?” Vad säger Lisbet Calner om detta, då hon för tredje gången i rad får försvara detta omöjliga förslag?

Denna politik, säger utskottsmajoriteten, har varit framgångsrik i så måtto att den lyckats hålla tillbaka inflationen, samtidigt som arbetslösheten har minskat och detta från en i ett internationellt perspektiv redan låg nivå. Jag skall gärna ge regeringen en klapp på axeln för arbetslöshetssiffrorna, men det som gjorts för att bekämpa inflationen kan vid en jämförelse med omvärlden snarast liknas vid ett misslyckande. Att inflationsbekämpningen misslyckats beror inte minst på regeringens flitiga användande av prisregleringslagen. Herr talman! Prisregleringslagen har utformats som en beredskapslag. Tanken bakom detta är att prisstopp eller andra former av prisregleringar endast bör utnyttjas när riket befinner sig i en akut kris. Sedan 1982 har regeringen infört prisstopp fyra gånger under en sammanlagd tid av 23 månader, alltså nästan två år. Får man tolka detta så, Lisbet Calner, att utskottsmajoriteten menar att Sverige befinner sig i och kommer att befinna sig i en ekonomisk kris och att den s.k. tredje vägens ekonomiska politik ständigt balanserar på avgrundens brant? Låt mig, herr talman, lämna några exempel på prisregleringars negativa effekter. Ett långvarigt prisstopp förhindrar effektivt utnyttjande av produktionsresurserna. Ett prisstopp hämmar kapitalbildningen, dvs. den nödvändiga utbyggnaden av vår produktionskapacitet. De många och långvariga prisregleringarna har inte verkat dämpande på inflationstakten. Tvärtom har de närmast verkat uppdrivande på denna. Så sent som för någon vecka sedan talade jag med en industriledare, som på min fråga direkt medgav att företagen kallt räknar med prisregleringar och ser till att kompensera sig i förväg. I detta sammanhang må nämnas att prisstoppet under första halvåret 1987 har varit en bidragande faktor till den köpfest vi upplevt under denna tid. Prisregleringen har alltså varit orsaken till den alltför snabba ökningen av den privata konsumtionen och därav följande import. Till sist skall också nämnas den kritik som näringsfrihetsombudsmannen anfört i ett remissyttrande till regeringen över prislagsutredningens betänkande. Vid avvecklingen av det senaste prisstoppet kunde man notera en ökad benägenhet hos företagen att samordna sitt prisbeteende. Herr talman!

Åtgärden är onödig och ineffektiv. Inte ens finansministern själv är särskilt entusiastisk. Hans uttalande att ”prisstopp vid det här laget lurar väldigt få” talar för att kammaren borde besluta i enlighet med den gemensamma borgerliga reservationen i detta ärende. Herr talman!

Herr talman! Den allmänna prisregleringslagen instiftades 1956 och utformades som en beredskapslag. Sedan 1982 har lagen varit i tillämpning hela tiden. Allmänt prisstopp och andra prisreglerande åtgärder har varit gällande under ungefär halva den tidsperioden. Detta förhållande leder tankarna till slutsatsen att vi måtte befinna oss i ett extremt krisläge och står således i bjärt kontrast till socialdemokraternas tal om en ekonomi på rätt väg. Lagens utformning som en beredskapslag antyder lagstiftarens ambitioner för dess tillämpning. Den skall användas i tillfälliga nödsituationer. Så har icke skett. I stället har lagen under senare år använts som ett ständigt återkommande instrument i den ekonomiska politiken och har därmed kommit att motverka sitt egentliga syfte, nämligen att dämpa prisutvecklingen. Utskottet konstaterar i den del av betänkandet där det råder enighet följande: ”Utskottet vill för sin del understryka att skillnaden i inflationstakt gentemot våra viktigaste handelspartners alltjämt är för stor och att detta utgör ett allvarligt problem för den svenska ekonomin. Det är därför av yttersta vikt att den ekonomiska politiken inriktas mot att nedbringa inflationstakten.” Så långt är det alltså ett enigt utskott. Inflationen måste hållas på en så låg nivå som möjligt. När det däremot gäller metoden som vi nu diskuterar, nämligen ofta återkommande prisstopp, skiljer sig våra uppfattningar. Den socialistiska majoriteten, bestående av socialdemokrater och vpk-are, framhärdar i sin uppfattning att metoden verkar i avsedd riktning, medan övriga partier — centern, folkpartiet och moderaterna — har motsatt uppfattning. Socialisterna framhärdar i sin uppfattning trots att all erfarenhet — och sådan har vi ju fått rikligt av under senare år — talar för att ofta återkommande prisstopp snarare motverkar sitt ursprungliga syfte. Ofta återkommande prisstopp som en normal och förutsebar åtgärd medför självfallet att företagen inrättar sin prissättning härefter. Man höjer sålunda priserna såväl före ett förväntat prisstopp som efter prisstoppets upphörande. Sett över en något längre tidsperiod än själva prisstoppets giltighet höjs alltså priserna mer än de annars skulle ha gjort.

Prisstopp medför också ryckighet i konsumtionsvolymen. Konsumtionen ökar under prisstoppsperioder och dämpas därefter. De här obalansproblemen behandlas mera utförligt i den gemensamma center-folkparti-moderatreservationen. Däri föreslås också att regeringen upphäver det nu rådande prisstoppet, vars avveckling hårt har kritiserats av bl.a. näringsfrihetsombudsmannen. Herr talman! Jag ber mot den här bakgrunden att få yrka bifall till den reservation som har fogats till detta betänkande.

Herr talman! Regeringens begäran om en förlängd tillämpning av den allmänna prisregleringslagen återkommer vid den här tidpunkten sedan 16 år tillbaka, om jag inte är felunderrättad. Utskottets majoritet anser att regeringen även i år skall få den här fullmakten. Det har vi motiverat i finansutskottets betänkande nr 3, där vi säger att ”regeringen med den förda politiken lyckats hålla tillbaka inflationen samtidigt som arbetslösheten har minskat från en i ett internationellt perspektiv redan låg nivå”. Denna inriktning av den ekonomiska politiken måste vidmakthållas. I den gemensamma reservationen av moderaterna, centern och folkpartiet sägs, precis som Rolf Kenneryd framhöll, att många stora företag påverkas bara i blygsam omfattning, eftersom de säljer en stor del av sina varor på världsmarknaden, medan däremot deras svenska underleverantörer påverkas negativt. Till det vill jag säga, att vi i Sverige ju inte kan reglera den övriga världens prissättning. Det finns också något som heter dispenser och undantag, om det skulle visa sig att effekten på något område blir alltför negativ eller att en snedvriden konkurrens uppstår. Vi har erfarit att prisoch kartellnämnden brukar sköta de här frågorna med förnuft och omdöme. Man påstår också i reservationen att de senaste prisregleringarna har resulterat i vad man kallar köpfest för konsumenterna. Är det inte litet överdrivet att tillskriva den här lagen så stor betydelse, när ni annars anser den vara så onödig? Jag tror att det kan bero på att allt fler människor har ett jobb och har möjlighet att handla och konsumera. Lönesumman har också stigit. Vidare sägs att prisstoppet, som infördes i februari i år, var illa underbyggt. Jag vill inte hålla med om det. SPK:s allmänna prisövervakning hade gett signaler om att det fanns risk för prishöjningar. I avtalen för 1986 fanns en klausul som innebar, att om prisutvecklingen under året översteg 3,2 I skulle facket ha rätt att begära omförhandlingar. Som den minnesgode vet blev det inga omförhandlingar. Det tror jag att de flesta tycker var bra. Det är väl ändå ett exempel på en konkret och positiv effekt av prisstoppet eller prisregleringen. Vid utskottets behandling av frågan konstaterades att här finns två olika uppfattningar, och ej mötas de två — utom under den borgerliga regeringstiden naturligtvis, för då tyckte även den borgerliga regeringen att det var bra att ha den här möjligheten att införa prisstopp utan att gå till riksdagen och diskutera det. Herr talman! Jag har roat mig med att göra några ”klipp” av tidningsrubriker angående prisstoppets införande i februari. De hade följande lydelse: Politisk kosmetika. Prisstoppet en besvikelse. Prisstoppet fick avsedd effekt. Prisstopp inget botemedel. Fackliga företrädare hyllar regeringens prisstopp och hoppas att det skall bli långvarigt. Köpmannaförbundets tidning skrev: Så blev det prisstopp i alla fall. Hoppas att eländet blir kortvarigt. Herr talman! Jag tror att vi får leva med de här olika uppfattningarna. Hittills har man i motionsyrkandena helt sonika föreslagit avslag på propositionen. Centern har valt att variera sig i år och föreslår att riksdagen skall begära att regeringen upphäver prisstoppet. Utskottets majoritet anser att regeringen skall avgöra huruvida det skall vara kvar eller inte, i kraft av den fullmakt som en tillstyrkan av finansutskottets hemställan i betänkande nr 3 innebär. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan och därmed avslag på reservationen. Jag vill också passa på att svara på några frågor. Lennart Alsén och Rolf Kenneryd undrar om vi har några ekonomiska problem, så att det är nödvändigt att vi förlänger den här tillämpningen. Börskrasch, recession, depression — det är ord som haglar när man gör bedömningen av världsekonomin i dag. Jag fick ett pressmeddelande i morse om ett tal som finansministern hade hållit. Jag kommer också just från OECD, och dess ekonomer använde också de här bedömningarna. Även om det bara är de allra största pessimisterna som gör den här bedömningen, innebär det ändå en uppmaning till oss att se om vårt hus och stärka den svenska ekonomins förmåga att stå emot yttre störningar. Trots allt är vi en del, om än en liten, i världsekonomin och är mycket känsliga. Något annat val än att skärpa vaksamheten och intensifiera kampen mot inflationen finns inte. Vi är eniga om att målet för den ekonomiska politiken är arbete åt alla; det skrev vi under tillsammans i finansutskottet i ett betänkande så sent som förra veckan. Den viktigaste förutsättningen för att nå det målet är att göra slut på inflationen, och minimikravet är då att Sverige inte har snabbare prisstegringar än de länder vi konkurrerar med på världsmarknaden. Att i ett sådant läge vrida ett av redskapen ur händerna på regeringen när det gäller att föra en stabil ekonomisk politik tycker jag vore oklokt. Till Rune Rydén: Just det — möjligheten till beslut om prisstopp finns alltid, oavsett beslutet i dag. Att majoriteten i utskottet tillstyrker en förlängning av tillämpningen av PL innebär helt enkelt att vi har förtroende för regeringens ekonomiska politik, och det säger jag utan tillstymmelse till skammens rodnad på mina kinder.

Herr talman! Jag skall till Lisbet Calner säga att det är alldeles rätt; det är sextonde året i rad som vi står här och diskuterar prisregleringslagen. Det stod fel i Dagens Industris ledarstick, men eftersom det var ett citat citerade jag ordagrant. Sedan är det helt enkelt så, att vi har olika uppfattningar när det gäller prisregleringslagen, men, Lisbet Calner, det finns dock vissa fakta som man måste ta hänsyn till. Alla undersökningar, alla vetenskapliga publikationer som har rört det här ämnesområdet pekar entydigt på en enda sak, nämligen att prisreglering inte får den avsedda effekten, snarare tvärtom. Om man tittar på länder som Grekland, Frankrike, Italien etc. som har tillämpat samma typ av prisreglering som vi här i Sverige, finner man att de har en högre inflationstakt än omgivningen. Det är den situation vi också befinner oss i. Är det i den ligan Lisbet Calner vill att vi skall fortsätta att spela på det ekonomiska fältet? Vore det inte bättre att kunna jämföra oss med Västtyskland och andra av våra mera ledande konkurrentländer? Sedan skulle jag vilja ställa den här frågan till Lisbet Calner: På vilket sätt kan en sådan här enligt min uppfattning helt onödig åtgärd bidra till att skapa stabila förutsättningar och ökad tilltro till den ekonomiska politiken, som Lisbet Calner säger? Det skulle vara intressant att få ett svar.

Herr talman! Lisbet Calner hänvisar till att den här lagen har varit i tillämpning i 16 år, och det är riktigt. Att jag använde år 1982 som utgångspunkt var därför att man under den period som förflutit sedan 1982 har använt prisstoppet som instrument flitigare än någon period tidigare under de här 16 åren. Dessutom har de här 16 resp. 5 åren successivt givit oss ytterligare erfarenheter, och de erfarenheterna har — såväl via offentliga utredningar som i det praktiska livet — lett fram till slutsatsen att prisstoppet har motsatt effekt mot sitt egentliga syfte. Lisbet Calner säger att man kan parera obalanserna mellan företag med dispenser och undantag. Detta är naturligtvis möjligt i regleringsivrarnas sinnevärld. Men vi vill inte ha den stelbenta och ineffektiva byråkrati som detta innebär. Effekterna är inte heller sådana att de uppmuntrar till efterföljd. Vidare gör Lisbet Calner några reflexioner med anledning av frågan om huruvida vi befinner oss i kris eller ej. Hon bedömer att börsutvecklingen skulle medföra sådana ekonomiska problem att vi behöver ha en fortsatt tillämpning av prisregleringslagen. Jag tror att det är en ganska udda bedömning som Lisbet Calner gör.

Detta är således snarast ett ytterligare argument för att man inte behöver ha prisregleringslagen i tillämpning.

Herr talman! Jag vet inte vad ont Lisbet Calner har gjort, eftersom hon för tredje gången tvingas försvara detta omöjliga förslag. Låt mig ställa ett par frågor. För det första: Kan Lisbet Calner med siffror och statistik visa på att prisstoppet har haft en avgörande inverkan när det gäller att minska inflationen? Lisbet Calner nämner inget om något underlag utan talar i allmänna ordalag om att det har haft en sådan inverkan. För det andra: Lagen är ju en beredskapslag, och den skall tas till i ett extraordinärt krisläge. Lisbet Calner sade att världen i dag ser rätt ond ut och att det väntar en ekonomisk kris om hörnet. Hon refererade också till sitt besök i Paris, eller var det nu var någonstans. Men bedömer Lisbet Calner det så, att detta läge är för handen för Sveriges del? Regeringen har ju i ett utsatt läge alltid möjlighet att gå till riksdagen. Det enda besvärande i detta sammanhang är att man får en allmän debatt före ett eventuellt godkännande av riksdagen. Är det, Lisbet Calner, denna allmänna debatt som regeringen och utskottsmajoriteten tycker så illa om?

Herr talman! Det konstaterades redan när vi förra gången diskuterade förlängningen av denna lags tillämpning att det inte fanns några nyheter i argumenteringen. Jag vill nästan hålla med om vad Anne Wibble sade den gången, att det inte är fråga om några större nyheter. Man påstår hela tiden att vi från vårt håll hävdar att prisstoppet i sig skulle minska inflationen. Detta har vi aldrig sagt. Vad vi säger är att prisstoppet i kombination med andra stabiliseringspolitiska medel i vissa situationer kan vara en både nödvändig och effektiv åtgärd. Vi vidhåller detta — det vill jag tala om för mina meddebattörer. Rolf Kenneryd sade att jag hade gjort en udda bedömning. Jag skulle vilja säga att det verkligen var ett udda sätt att uppfatta och förstå när jag försökte berätta litet grand om vad som händer i världsekonomin i dag. Rolf Kenneryd påstår att jag skulle tro att prisstoppet kan göra någonting åt problemen i samband med börskraschen. Det var verkligen ett udda sätt att uppfatta vad jag sade. Att inflationen är för hög är också något som vi är överens om. Det är därför som det gäller att ge regeringen alla möjligheter och redskap för att bekämpa inflationen. Varför tog Rune Rydén inte upp arbetslösheten när han gjorde jämförelser internationellt? Det finns en del tidningar som brukar ägna sig åt att tala om eländesindex, dvs. att summan av inflation och arbetslöshet blir eländesindex. När det gäller den summan, Rune Rydén, kommer vi på medaljplats.

Herr talman! Lisbet Calner efterlyser nya argument. Hon sade att några sådana inte har kommit fram i debatten här i dag. Men det finns nya argument, och jag tycker att det är synd, om Lisbet Calner inte har uppfattat dem. Bl. a. finns argumentet att vi i nuvarande läge har hamnat i en situation som har ett inslag av utpressning över sig — en situation med ett slags förhandlingsekonomi. Vi befinner oss i en grå zon, mellan marknadsekonomi och regleringsekonomi. Om jag föredrar marknadsekonomin och Lisbet Calner antagligen föredrar regleringsekonomin, varför skall man då köra omkring i denna grå zon, som inte är reglerad och som inte är bra för landet, för företagen och på lång sikt definitivt inte heller för prisutvecklingen? Som vi tidigare konstaterade har ju de länder där man regelbundet tillämpar prisreglering en snabbare inflationsutveckling. Det är helt riktigt att vi inte har diskuterat arbetslösheten i dag. Men den har inget direkt samband med den situation som gäller beträffande priserna. Det finns ett samband i den s.k. Philipskurvan, och om Lisbet Calner vill diskutera ekonomisk teori och Philipskurvan med mig, är jag intresserad av nya debattrundor.
Herr talman! Lisbet Calner tillvitade mig att jag skulle ha uppfattat hennes inlägg så, att tillämpningen av prisregleringslagen skulle ha haft inverkan på börsutvecklingen. Det vill jag verkligen inte påstå, och det har jag inte heller gjort. Jag hävdade att det var en udda bedömning att tro att utvecklingen på börsen skulle ha en sådan inverkan på prisutvecklingen att man behövde sätta prisregleringslagen i tillämpning. Jag har i det fallet rakt motsatt uppfattning.
Herr talman! Lisbet Calner påpekade att vi är överens om att bekämpa inflationen och dess verkningar. Jag vill påstå att Lisbet Calner inte gav något bevis för att införandet av prisregleringslagen skulle vara ett bra hjälpmedel i detta sammanhang. Hon kunde inte lämna några siffror som visar att så är fallet. Jag vill upprepa att det hela tiden finns möjlighet för regeringen att återkomma till riksdagen. Det enda som är besvärande i detta sammanhang är att man då får en debatt om dessa åtgärder. Jag frågar än en gång: Är det denna debatt som är så besvärande för socialdemokraterna att man vill undvika den genom att ha kvar prisregleringslagen? Kammaren övergick därför till att debattera lagutskottets betänkande 9 om upphovsrättsliga frågor.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas min motion L814 angående upphovsrätten för litterära och konstnärliga verk. Upphovsrättslagen ger ett skydd under en tid av 50 år från det år upphovsmannen avled. Det kan synas vara rätt länge men innebär endast en svensk anslutning till den minimitid som Bernkonventionen anger. I exempelvis Västtyskland har man i stället 70 år. För min del riktades uppmärksamheten på denna fråga i samband med debatten om J. A. Eklunds psalm Fädernas kyrka. Den hade under arbetet inför den nya psalmboken utsatts för en pietetslös bearbetning. Såväl innehållsmässigt som konstnärligt var effekten på denna traditionsrika psalm förödande. Lyckligtvis vägrade upphovsrättsinnehavarna att acceptera denna klåfingrighet. Slutet blev — som alla vet — att kyrkomötet helt strök psalmen ur psalmboken. Ser man ur denna synvinkel på våra psalmer blir man rätt förvånad. I skolan fick vit.ex. lära oss att den välkända Den blomstertid nu kommer var skriven av Israel Kolmodin. ”giv kärleks eld i hjärta, förnya själ och and: vänd bort all sorg och smärta med dine milda hand”. Wallin förvandlade 1819 denna bön till en moralpredikan: ”Giv kärlekseld i hjärta, men dämpa lustans brand; vänd bort all sorg och smärta med mild och mäktig hand.” I den nya psalmboken blir Britt Gerda Hallqvist sentimental: ”Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.” Man kan inte annat än beklaga de upphovsmän som råkar ut för dylik bearbetning. Som försvar har anförts att det är tradition att anpassa psalmerna till tidens religiösa mode. Det är dess värre sant. Men på andra områden, t.ex. inom arkitekturen, söker man rätta till sådana misstag, inte upprepa dem. Lagutskottet påpekar att en viss inskränkning i det fria utnyttjandet av verk finns även efter skyddstidens utgång. Enligt 51 § upphovsrättslagen kan domstol meddela förbud mot återgivande av ett verk på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse. Enligt utskottet kunde kanske den bestämmelsen ha tillämpats när en reklamfirma satte jeans på Adam i Michelangelos fresk Skapelsen. I fråga om litterära verk får talan väckas av Svenska akademien. Jag betvivlar dock att akademien skulle göra ett ingripande om någon efter 1995, när skyddstiden för J. A. Eklunds diktning går ut, gjorde ett nytt försök att ikläda honom palestinaschal och näbbstövlar. Det är mot den bakgrunden jag i min motion föreslagit en till 70 år förlängd skyddstid. Lagutskottet bedömer att nuvarande skyddstid är en lämplig avvägning mellan de skilda intressen som skall tillgodoses. Mina exempel visar att här ändå finns risker. Måhända kan dock en skärpt vaksamhet, till vilken jag önskat bidra med min motion, fylla samma funktion som en lagändring.

Herr talman! Jag vill bara göra en komplettering och påminna Lars Ahlmark om att det stora lagstiftningsområdet upphovsrätt inte endast omfattar de konstnärliga utövarna — författare, målare, grafiker, musiker och skådespelare — utan vi har också upphovsrätter på hela det industriella området. I dag kan jag särskilt nämna dataområdet. Där gäller upphovsrätten både mjukvara och hårdvara. När det gäller upphovsrätten är det också fråga om hur de program som finns på Sveriges Radio skall kunna återges i flera olika sammanhang. Vi har också frågan om gränsdragning mellan upphovsrätt och kravet på information, det s.k. meddelarskyddet. För inte så länge sedan hade vi ett sådant aktuellt ärende här i kammaren när det gällde avgörande i det s.k. manifestmålet i Göteborg. Jag har med det anförda velat peka på hur stort och centralt det område är som kallas upphovsrätt. När det gäller att bedöma hur lång skyddstiden skall vara har vi kommit till uppfattningen i lagutskottet att de nuvarande 50 åren är en rimlig avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande på alla dessa områden. Vi har också velat framhålla att det finns möjligheter att bevaka upphovsrätten även efter sedan de 50 åren har gått ut. Om man tänker sig att de 50 åren skulle förlängas ett antal år från 50 till 60, 65 eller rent av 70 år, som Lars Ahlmark föreslår, innebär det ändå inte någon helt definitiv lösning av de problem som Lars Ahlmark har påtalat.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
Herr talman! Eftersom jag för dagen accepterar utskottets skrivning i detta avseende hoppas jag att Lennart Andersson i gengäld på skilda vägar medverkar till att slå vakt om den konstnärliga integriteten, som uppenbarligen riskerar att naggas i kanten i olika avseenden.

Herr talman! Jag konstaterar att ett enigt utskott yrkar avslag på Sven Eric Lorentzons och min motion, i vilken föreslås att man skall stoppa den danska sandsugningen på den svenska kontinentalsockeln i Kattegatt. När den svenska regeringen gjorde upp om gränsdragningen i Kattegatt ledde det fram till en proposition som vann riksdagens gehör. Därmed fastställdes gränserna i nämnda vattenområde. Vad som inte framkom i propositionen var att den svenska regeringen tydligen lovat Danmark att fortsätta förstörelsen av havsbottnen även sedan området hade blivit svenskt. Uppgiften i betänkandet att området tidigare varit danskt vet jag inte var utskottet har hämtat. Enligt min uppfattning har området inte varit vare sig svenskt eller danskt utan legat utanför ländernas vattenområde, vilket har möjliggjort för danska sandsugare att operera där. Svenska fiskare har alltid varit motståndare till och protesterat mot sandsugningen på deras fiskeplatser. De har gjort det därför att sandsugningen har förstört bottnarna och viktiga reproduktionsområden. Nu fanns det en möjlighet att få stopp på förstörelsen av havsbottnen, men det tillfället togs inte till vara av regeringen. 600 000 ton sand per år skall man nu ta upp, men man skall göra det ”utan att permanenta större gropar, förhöjningar eller fördjupningar uppstod”. Jag undrar vem som skall kontrollera detta. Om man t.ex. skall utföra kontrollen med fiskeristyrelsens Argos blir det ganska dyrt. Jag har hört att Argos kostar 50 000 kr. per dag att hålla i gång. Jag vill också påminna om fiskeristyrelsens yttrande, där man påvisar att sandutvinningen i Lundåkrabukten har orsakat gropar som fortfarande är intakta. Den sandsugningen ägde rum på 1920-talet. Även utanför Helsingborg är bottnarna förstörda och betecknas som ett kraterlandskap, och i Öresund samlas tyngre salt bottenvatten i groparna efter sandsugningen med syrebrist och improduktivitet som följd. Man dödar bottendjur och fiskyngel. Det förvånar mig att dessa uppgifter inte tagits på allvar när utskottet behandlat frågan. Att för obestämd tid framåt — kanske för alltid — förstöra viktiga fiskevatten och reproduktionsområden är allvarligt. Utskottet har ingen anledning att ta så lättvindigt som man gjort på en så viktig fråga som gäller havsmiljön. Jag förstår att danskarna gärna ser att sandsugningen bedrivs på det svenska området. Det berättigar ju dem till allt större andelar av fiskbestånden, då fisktillgång och reproduktion är viktiga inslag i fördelningen av de gemensamma tillgångarna. Fiskeristyrelsen, som besitter den biologiska kompetensen, har varnat, men SGU, utskottet och regeringen ställer sig kallsinniga och tillvaratar våra intressen på ett sämre sätt än väntat. Jag kan inte låta bli att fundera över det ringa intresse som finns för att bevara miljön i havet. Man kan ju inte bada där, och sälarna ligger inte där ute, ty då hade sandsugningen säkert stoppats. Nu är det bara fiskarna som får minskade fångster och förstörda fiskeplatser, och då är det inte särskilt intressant. Det har sagts från utskottshåll att vår motion har fått en positiv skrivning. En positiv skrivning bärgar inte reproduktionsplatser och trålbottnar. Det är endast ett stopp på sandsugningen på Stora och Lilla Middelgrund som gör det. Därför yrkar jag bifall till motion 1985/86:N242.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1987/88:4. Utskottet har konstaterat att riksdagen inte kan påverka avgörandet i ett visst tillståndsärende. Ändå har utskottet tagit motionen på allvar och funnit det värdefullt att införskaffa mera kunskap genom att ta del av olika myndigheters synpunkter och även genom att ha s.k. hearingar med olika personer som har gett oss upplysningar i ärendet. Utskottet har då konstaterat att danska företag bedrivit sandtäkt på vissa delar av havsbottnen i Kattegatt under lång tid. År 1986 ansökte dessa företag om tillstånd enligt lagen 1966:314 om kontinentalsockeln till ytterligare utvinning av sten, grus och sand i området. När motionen väcktes höll regeringen på med att bereda frågan. Dessa tillstånd lämnas normalt av SGU, men i vissa fall är det regeringen som skall fatta beslut. Man kan alltså hänskjuta frågan till regeringen, vilket man i detta fall hade gjort. Riksdagen kan inte ingripa i ett enskilt ärende som handläggs enligt gällande lag av vederbörande förvaltningsmyndighet. I detta fall var det regeringen som handlade ärendet. Regeringens beslut visar att man tagit hänsyn till de olika motstående intressena och också gjort begränsningar i ursprungsansökan. SGU har även bemyndigats att inskränka tillståndets räckvidd om den tillåtna sandtäkten inverkar menligt på de allmänna intressena. Det avtal som finns preciserar kravspecifikationen parterna emellan. Dessutom förutsätter utskottet att regeringen noga överväger synpunkter från berörda myndigheter för fortsatt tillståndsprövning. Mot bakgrund av denna behandling av motionen har utskottet avstyrkt motionen. Utskottet menar att regeringen har dessa frågor under uppsikt och att den kommer att följa utvecklingen.

Herr talman! Det är regeringen som har givit danska företag tillstånd att bedriva sandsugning på Stora och Lilla Middelgrund. Riksdagen står ändå över regeringen och kunde i detta fall ha gett regeringen till känna att man vill att sandsugningen skall stoppas eftersom den förstör havsmiljön och bottenmiljön. Det måste även vara av allmänt intresse att bevara dessa miljöer. Jag tycker mig märka att det finns ett ringa intresse att bevara miljön ute till havs där den inte direkt berör folks badande eller sälarna och andra djur. Man förstör reproduktionsplatser och fiskeplatser. Så långt sträcker sig inte intresset. Man har gjort vissa förbehåll: det skall förekomma en kontroll. Jag har ställt frågan: Vem skall utföra denna kontroll, och vem skall bekosta den? Skall man kontrollera att sandsugningen uppfyller de krav som ställts behövs en ganska effektiv och omfattande kontroll, som då kommer att sluka de pengar man får in genom utvinning av sand. Jag tycker inte att det finns någon anledning att låta danska företag förstöra svenska havsbottnar och svenska fiskevatten. Därför har vi motionerat, och därför yrkar jag bifall till vår motion.
Herr talman! Utskottet menar ändock att skrivningen i betänkandet går ut på att både de som skall kontrollera att allting sker på ett riktigt sätt och regeringen skall ta den hänsyn som behövs i frågan.
Herr talman! Låt mig än en gång upprepa att en positiv skrivning inte räddar havsbottnarna. Det enda som kan göra att vi får bevara havsbotten i Stora och Lilla Middelgrund är att sätta stopp för sandsugningen.

Herr talman! Bland de frågor som behandlas i detta betänkande kommer jag att beröra nationaldagen som helgdag samt kampen för ett våldsfritt samhälle. Sedan några år tillbaka har vi lagfäst regeln om svenska flaggans dag och nationaldag den 6 juni. Den 6 juni som svenska flaggans dag har länge varit en nationell högtidsdag. Nu är det också bekräftat att det är en nationaldag. Vårt sätt att fira nationaldagen skiljer sig ganska mycket från det i vissa andra länder — vi behöver bara gå till våra grannländer. Det finns många andra länder ute i världen där man verkligen högtidlighåller sin nationaldag. Marianne Karlsson har väckt en motion med ett innehåll som sammanfaller med ett krav som rests inom centerpartiet, bl.a. på våra stämmor, på att göra nationaldagen till en helgdag, s.k. borgerlig helgdag. Vi har följt upp detta i konstitutionsutskottet inte bara därför att partistämman har tagit ställning utan också därför att vi anser att vi bör pröva frågan. Den 1 maj är ju en helgdag. Vi kan också ha nationaldagen som en helgdag. Det överensstämmer med synen på nationaldagen i många andra länder, där den är en helgdag. Det är ytterligare ett sätt att manifestera den nationella betydelsen. Detta har vi följt upp i en reservation, till vilken jag yrkar bifall. Sedan till kampanjen för ett våldsfritt samhälle. Vi vet alla att brottsligheten har ökat. Brotten mot de enskilda människorna, vare sig det är åldringar, kvinnor eller barn som drabbas av denna brottslighet, är ganska hänsynslösa. Andelen brott som klaras ut har blivit allt mindre. Många av brotten kanske över huvud taget inte anmäls, därför att man inte anser det lönt att anmäla dem. Men man får inte heller tro att människorna klarar upp dem själva, utan samhället måste verkligen gå in, stödja människor och förebygga våldet. Gatuvåldet är ganska meningslöst. Gärningsmännen känner inte offren, eller tvärtom. Gruppen ungdomar är kraftigt överrepresenterad bland gärningsmännen. Vi måste här visa att våld inte tolereras i vårt samhälle. Vi har från centerpartiet i en motion föreslagit och följt upp det i en reservation, att även vi som parlamentariker måste gå in och parlamentariskt förankra det opinionsarbete som måste bedrivas för ett våldsfritt samhälle. Utskottsmajoriteten försvarar sig med att statsrådsberedningens framtidsgrupp har gjort ett studium om våldets utveckling och redovisat en rad iakttagelser. Det kan man naturligtvis göra, men det måste följas upp med åtgärder. Vidare har man uppmärksammat att statsministern tagit initiativ till bildande av en särskild intresseförening. Det kan också vara gott och väl, men ideell verksamhet förhindrar inte att vi på det offentliga området för en aktiv kampanj mot våldet och att detta förankras parlamentariskt genom ledamöter från riksdagen och partierna i riksdagen. Det menar jag ger betydligt större effekt än en ideell förenings verksamhet. Vi vill alltså understryka vikten av att samhället på olika sätt deltar i kampen mot våldet: med aktiviteter inom föreningsliv, på arbetsplatser, i skolor, inom kyrka och samfund samt inom barnomsorg. Det arbetet är värt en stimulans från statsmakterna. För att förstärka det arbetet föreslår jag, fru talman, bifall till reservationen om en kampanj för ett våldsfritt samhälle.

Fru talman! Detta till omfånget tämligen begränsade betänkande från konstitutionsutskottet rymmer frågor av betydande spännvidd. Ett inslag är förhållandet till vissa historiska företeelser. Från borgerligt håll vill man bevara företeelser som hör hemma i en förgången tid och illa rimmar med dagens samhälle. Från vpk vill vi skilja på vad som hör till historien och vad som skall prägla dagens samhälle. Tre vpk-reservationer har fogats till betänkandet. Två av dessa kommer Alexander Chrisopoulos att behandla. Den tredje, som gäller adelsväldet, skall jag ta upp. Utan att föregripa behandlingen av de båda andra frågorna vill jag ändå göra en kommentar till utskottsmajoritetens behandling av frågan om personer som internerades i arbetsläger under andra världskriget. Genom att citera dåvarande försvarsminister Per Edvin Skölds uttalande i riksdagen år 1941 att till sådana kompanier inkallades sådana personer ”vilka med skäl kunnat misstänkas för att bland trupperna driva en agitation till försvagande av försvarsviljan” gör sig utskottsmajoriteten skyldig till en allvarlig felbeskrivning av de verkliga förhållandena. Till arbetskompanierna skulle inkallas värnpliktiga med ledande ställning i ”ytterlighetspartierna”, sade Sköld vidare. Det skulle vara av intresse att få höra av den socialdemokratiske företrädaren för utskottet vilka dessa partier var. Historien visar också att radikala personer utanför det kommunistiska partiet, även socialdemokra ter, hamnade i dessa läger. Det skulle vara klädsamt och hederligt om man i dag erkände att det var fråga om en internering av personer som hade åsikter som var misshagliga för den anpassningspolitik till Nazityskland som vissa kretsar då företrädde. Så till frågan om kvarlevorna från adelsväldet. I en motion till årets riksmöte har jag tagit upp två frågor. Den ena gäller Riddarhusets innehav av betydande arealer skogsmark, framför allt i Östergötland. Denna del av motionen har behandlats i bostadsutskottet, och jag skall därför inte gå närmare in på den nu. Låt mig dock säga att Riddarhusets förvaltning av skogarna har varit föremål för mindre smickrande uppmärksamhet. Den beskrivning av skötseln som har gjorts visar att man inte har levt upp till föreskrifterna om att skogar och fastigheter skall skötas med synnerlig omsorg efter en gemensam hushållningsplan. Den del av min motion som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande gäller förslaget att de bestämmelser om adeln som finns kvar i statliga förordningar skall mönstras ut. Utskottet är mycket knapphändigt i sitt utlåtande. Utskottet berör inte det faktum att riddarhusordningen, som beslutas av adelsmötet, utfärdas i form av en regeringsförordning. Varför skall detta aktstycke ges denna officiella prägel? Om nu inte grundlagberedningen såg till att denna ordning ändrades, kan det inte finnas något hinder för riksdagen att i dag undanröja detta otidsenliga förhållande. Jag kan inte se något rationellt skäl för att behålla denna ordning. Låt adelsväsendet ha den plats i historien som är berättigad, men låt inte denna kvarleva få prägeln av något som hör hemma i dagens samhällsförvaltning. Andra åtgärder som undan för undan vidtagits för att undanröja kvarlevor från en gången tid får ses som ett uttryck för en strävan att anpassa författningar till dagens läge. Riddarhusdirektionen har yttrat sig över motionen. Yttrandet finns som bilaga till betänkandet. Man bör kanske särskilt notera Riddarhusets omtanke om riksdagens arbetsbörda. Direktionen anför bl.a.: ”Det finns nu inte anledning att ånyo belasta riksdagen med denna fråga. Frågan torde ju också i dagens läge kunna anses vara av mycket ringa vikt jämfört med de många andra betydande samhällsfrågor som kräver riksdagens uppmärksamhet.” Får vi kanske vidga denna omtänksamhet till att gälla även regeringskansliet? Mer betydande frågor torde finnas där än att utfärda regeringsförordningar om beslut som fattats av adelsmötet! Frågan är tillräckligt betydelsefull för en åtgärd från riksdagens sida. Det finns inte skäl för att behålla kvarlevor av detta slag i statliga förordningar. Jag yrkar, fru talman, bifall till samtliga tre vpk-reservationer till konstitutionsutskottets betänkande nr 10.

Fru talman! Jag skall gärna bekräfta vad Nils Berndtson sade, att det är litet svårt att hitta ett samband mellan alla dessa motioner. Jag tar motionerna en och en och utgår från de reservationer som finns fogade till betänkandet. Jag börjar med förslaget om att nationaldagen skall vara helgdag och vill påminna om att vi tidigare har behandlat motioner med förslag av den innebörden. Då har vi erinrat om att riksdagen år 1982 antog en ny lag om Sveriges flagga och att regeringen i anslutning härtill utfärdade föreskrifter om de allmänna flaggdagarna, av vilka nationaldagen och svenska flaggans dag är en. Därmed kan man säga att nationaldagen har fått en författningsmässig reglering. Sedan kan man naturligtvis beklaga att vi i Sverige inte har samma uppslutning kring nationaldagen som norrmännen den 17 maj, men det är något som måste växa fram inom folket och kan inte kommenderas fram av riksdagen. Jag yrkar med detta avslag på reservation 1. I en annan reservation vill man ha fram en ny nationalsång. Man kan i den frågan åberopa motioner i det förflutna, t.o.m. undertecknade av vår ärade talman. Men vi har ändå kommit fram till att det är svårt att reglera sådana saker från statens sida, och jag tycker faktiskt att vi får reda oss med den ordning som vi har för närvarande. Du gamla, Du fria betraktas som en nationalsång, men någon reglering om detta finns inte. Även här tycker jag att man bör kunna lämna utrymme för människornas egna värderingar och bedömningar. Jag yrkar alltså avslag på reservation 2. Nils Berndtson tog upp det förslag från vpk som går ut på att utmönstra de särskilda bestämmelser som finns kvar rörande adeln. Jag har funderat igenom om detta är en central och viktig fråga att besluta om i riksdagen eller inte och då kommit fram till att det räcker med de överväganden som gjordes av grundlagberedningen och som återfinns i dess betänkande från 1972. Vad som nu finns kvar är i huvudsak bestämmelser som rör formerna för administration av vissa för adeln gemensamma fastigheter. Jag tycker inte heller att det formella förhållandet att den av det s.k. adelsmötet beslutade riddarhusordningen utfärdas av regeringen behöver betraktas som stötande. Det är ändå innehållet i vad man har rätt att bestämma som är viktigt. Vi får se kulturhistoriskt på detta. Adeln har spelat en roll i vårt svenska samhälle. Varför skall vi då behöva reta oss på denna lilla rest som finns kvar? Jag vill med detta yrka avslag på reservation 3. Den fråga som Elisabeth Fleetwood tog upp beträffande Raoul Wallenberg har tidigare behandlats i utrikesutskottet. När den nu har kommit till oss ses den väl inte som en utrikespolitisk fråga. Det är oerhört viktigt att vi understryker riksdagens enighet i synen på Raoul Wallenberg. Den svenska uppfattningen och den linje som vi följer är att Raoul Wallenberg fortfarande ärilivet. Vi ställer fortfarande krav på förklaringar från Sovjetunionens sida. Jag vill inte på något sätt säga att vi har fått tillfredsställande svar. Man bör därför inte ta upp frågan om en speciell hyllning av Raoul Wallenberg på det sätt som föreslås i motionen. Vi är helt eniga om att man måste fortsätta att arbeta för Wallenberg och för att få klarhet i denna fråga. Jag ber att få yrka avslag på reservation 4 som följer upp den motion där detta tas upp. Nils Berndtson har förhandsaviserat att man skall återkomma till frågan om de speciella förhållanden som rådde under andra världskriget. Jag avstår också från att nu göra mer än att hänvisa till det som står i betänkandet. Jag kanske får anledning att återkomma till den saken senare i debatten. Ytterligare en sak som behandlas här och som Bengt Kindbom var inne på gäller åtgärder för att bekämpa våldet i samhället och verka för ett i så stor utsträckning som möjligt våldsfritt samhälle. Jag tycker att vi inte heller här skall behöva tvista. Utskottet delar självfallet motionärernas oro över vissa utvecklingstendenser på detta område. Men jag tycker inte att man skall säga som Bengt Kindbom, att det skulle vara uttryck för någon övertro på ideella insatser om man litar till sådana insatser som är djupt förankrade hos folkrörelserna och människorna, såsom det initiativ som statsministern har tagit. Jag tror snarast att det är den vägen man måste gå fram. Sedan skall naturligtvis de instanser som sysslar med dessa frågor — kriminalitet osv. —, justitiedepartementet och justitieutskottet, arbeta med dem. Jag ifrågasätter nödvändigheten av en särskild parlamentarisk kommitté. Därmed anser jag att jag har behandlat de olika förslag som lett fram till de delade meningar som uttrycks i utskottsbetänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag reagerade när Olle Svensson sade att man inte kan kommendera fram ett nationellt firande liknande det man har i Norge. Vi har inte heller sagt, att det är fråga om att tvinga fram något firande eller nationellt högtidlighållande av ett visst slag. Men faktum är att engagemanget för nationaldagen har ökat under senare tid, när det väl har blivit dokumenterat att det är vår nationaldag. Att stadfästa nationaldagen som helgdag skulle ytterligare bekräfta detta, menar vi, och kanske också vara ett steg på vägen att ytterligare öka engagemanget för Sveriges nationaldag och för den nationella känsla som kan komma till uttryck vid ett sådant tillfälle. När det gäller kampanjen för ett våldsfritt samhälle tycker vi, Olle Svensson, att det finns skäl att ha en parlamentariskt förankrad kampanjledning. Det rör sig både om ideella insatser och de insatser som skall vidtas av samhällets organ. Det var i det sammanhanget som jag sade att den ideella organisationen inte kan klara mer än det ideella arbetet. Samordningen mellan det arbetet och samhällets åtgärder kommer nu inte till stånd i den utsträckning som vi anser vara motiverad.

Fru talman! Det gäller här adelsväsendets kvarlevor, och vi skall inte gå in ytterligare på frågan om förvaltningen av egendomar, eftersom den behandlas i ett annat utskott. Men jag har en betydande bunt tidningsreferat, som inte är särskilt smickrande för den sidan av saken. Det har förekommit rubriker som Riddarhuset missköter sina skogar och Adelns skogar hotar att växa igen. Den fråga som vi behandlar i anslutning till detta betänkande gäller resterna av adelssystemet i statliga förordningar. Riddarhusordningen återfinns i svensk författningssamling. Jag menar att den inte hör hemma där. Det ger den officiell prägel när det i 33 § heter: ”Beslutes av ridderskapet och adeln ändring eller tillägg uti denna riddarhusordning, överlämnas beslutet därom till regeringen för stadfästelse.” Ridderskapet och adeln beslutar alltså, och regeringen stadfäster. Det är sådana regler som jag menar bör mönstras ut. Låt det som är historia få vara historia! Statliga förordningar skall återspegla dagens samhälle. När det gäller frågan om lägren under kriget uppfattade jag att Olle Svensson kommer åter i den frågan efter Alexander Chrisopoulos anförande, och det är bra. Jag skall bara säga ett par saker i anslutning till det som han refererade till i utskottets betänkande. Utskottet hänvisar till dåvarande försvarsministern Per Edvin Skölds interpellationssvar i december 1941, men den framställningen stod inte oemotsagd i riksdagen, inte ens från socialdemokratiskt håll. Fredrik Ström, framträdande socialdemokrat, pekade på att det utöver kommunister också fanns syndikalister, socialdemokratiska ungdomar och partilösa, däremot inte nazister, i dessa läger. Georg Branting, framträdande socialdemokrat, starkt engagerad i rättsfrågor, gjorde en mycket kritisk genomgång av lägrens laglighet. Sven Lindroth, som då var ordförande i kommunistiska partiet, gjorde påpekandet att dessa åtgärder knappast var ägnade att stärka försvaret utan t.o.m. kunde försvaga det. Det borde utskottet tänka på när det skriver om det allvarliga läge som vårt land befann sig i under andra världskriget. Kom ihåg att hotet kom från Nazityskland och att internering av kommunister och andra radikala personer, som hade åsikter misshagliga för den anpassningspolitik gentemot Nazityskland som vissa kretsar bedrev, var grunden för denna verksamhet. Riksdagens konstitutionsutskott bör ha särskild anledning att uppmärksamma brott mot grundläggande frioch rättigheter, även om de har begåtts för ett antal årtionden sedan.
Fru talman! För Bengt Kindbom vill jag påpeka att det, som han säger, finns ett ökat engagemang för nationaldagen och Svenska flaggans dag. Det är inte heller så att staten helt ligger utanför detta. Det finns i varje län en kommitté — jag tillhör själv en sådan — som genomför arrangemang och stimulerar till arrangemang den dagen. Men jag tycker inte att vi behöver gå längre på den här punkten utan menar att det finns tillräcklig grundval för detta firande. Beträffande olika aktioner mot våldet tycker jag att man när det gäller samhällets helt preventiva åtgärder kan gå fram på de ordinära vägarna. De kan genomföras under parlamentarisk medverkan, i kommittéer och även vid behandling av förslag som framförs här i riksdagen genom utskottsväsendet. Däremot är det värdefullt med opinionsbildning, och i det avseendet kan man lita till de ideella krafterna. Till Nils Berndtson vill jag säga att jag fortfarande anser att vi gott kan behålla den kvarleva som vi har när det gäller bestämmelser om adeln. Jag står fast vid hemställan om avslag på motion och reservation i detta hänseende.
Fru talman! Olle Svensson säger att vi nu skall gå fram på de ordinarie vägarna. Jag undrar då varför statsministern och regeringen tog initiativet till att bilda en särskild organisation på det ideella området. Det fanns redan tidigare ett antal ideella organisationer.
Fru talman! Jag menade att det just nu med anledning av den utveckling som ägt rum behövs en särskild manifestation på det här området. Jag tror att det skall ha en viss opinionsbildande betydelse. Därmed vill jag inte underskatta de möjligheter som andra existerande organisationer har att delta i arbetet. Folkrörelserna betyder mycket. Men när det gäller samhällets åtgärder, och det var det som min replik avsåg, får man lita till de organ som finns. En sådan särskild parlamentarisk, politiskt sammansatt kommission som föreslås i motionen behövs inte.

Fru talman! Ett av de ärenden vi nu har uppe till behandling, punkt nr 11, är i ordets egentliga mening unikt. Det gäller frågan om ekonomisk ersättning till en enskild person, byggnadsingenjören Olof af Forselles. Redan frågans karaktär gör ärendet ovanligt; dess många turer gör det i sitt slag enastående. Olof af Forselles fungerade under ett par decennier, åren 1951 till 1971, som rådgivare, konsult och byggmästare åt riksdagen och dess verk. Omfattningen av hans arbete framgår av att en förteckning över de skilda uppdrag som han haft upptar 1400 rubriker. Att af Forselles ständigt anlitades på nytt vittnar om att riksdagen uppskattade hans arbete, vilket präglades av stor sakkunskap. utlystes inför den planerade ombyggnaden av riksdagshuset. Hans förslag kom dock inte i fråga för utförande. Efter tävlingen uppstod tvist om af Forselles medverkan liksom om rättsförhållanden i övrigt i anledning av för riksdagen utförda arbeten; en tvist som ännu inte bringats till ett slut men som drivit af Forselles till ekonomisk ruin. Då Olof af Forselles inte fick något gehör för de ekonomiska anspråk han riktade mot riksdagen öppnade han, genom sitt företag Kulturbyggnadskonsult AB, en process. Det visade sig då att riksdagen genom förvaltningsstyrelsen var beredd att tillerkänna af Forselles en viss ersättning. För att bereda väg för en uppgörelse i godo återkallade af Forselles i maj 1985 sin talan mot riksdagen i tingsrätten. Med detta lät sig dock förvaltningsstyrelsen inte nöja. Den yrkade att tingsrätten genom dom skulle lämna af Forselles talan utan bifall. af Forselles medgav detta i förvissningen om att förvaltningsstyrelsen omedelbart därefter skulle ge besked om vilken uppgörelse man var villig att träffa. Så visade sig emellertid inte vara fallet. För att över huvud taget utreda frågan krävde förvaltningsstyrelsen att domen skulle vinna laga kraft. Därmed skulle af Forselles förlora varje möjlighet till rättslig prövning om förhandlingarna inte ledde till en uppgörelse. Han såg sig därför nödsakad att överklaga tingsrättens dom.

Jag skall inte gå in på frågan om i vilken utsträckning af Forselles ursprungliga anspråk var berättigade. Endast en domstolsprövning i sak och ej endast formellt hade kunnat avgöra detta. Fakta är att af Forselles under ett par decennier gjort riksdagen stora tjänster, att händelserna i samband med riksdagens ombyggnad bringade honom till ekonomisk ruin och att kampen för ekonomisk upprättelse varit förödande för honom. Den fråga jag ställer mig är därför en annan: Har riksdagen i den situation som uppkommit agerat på ett försvarligt sätt? Enligt min uppfattning måste den frågan besvaras med nej. Förvaltningsstyrelsen har till en början ställt sig kallsinnig till en uppgörelse i godo. Först när ärendet anhängiggjorts vid domstol vaknade förhandlingsviljan. Särskilt anmärkningsvärt är då att förvaltningsstyrelsen krävde en lagakraftvunnen ogillande dom i tingsrätten som förutsättning för förhandlingar. Först skulle således motparten i svårt ekonomiskt underläge tvingas avstå från varje möjlighet till rättslig prövning i sak, och därefter skulle förvaltningsstyrelsen ge sitt ensidiga besked om ersättningens storlek. I ett rättssamhälle som vårt bör självfallet försöken till uppgörelse i godo komma först och prövningen i domstol stå till buds när andra vägar att komma överens uttömts. Detta torde vara god sed i skilda slag av tvister. Förvaltningsstyrelsens agerande på denna punkt grundar en stark moralisk rätt för af Forselles att få sin sak prövad på ett generöst sätt. Vad innebar då förvaltningsstyrelsens beslut? Jo, 5 000 kr. i månaden under 30 månader. Från detta dras skatt så att 3 500 kr. i månaden återstår. Socialhjälpsnormen i Stockholm är 2 450 kr. plus ca 1 200 kr. i månaden för hyra, totalt ca 3 650 kr. Riksdagens ersättning ”ex gratia” till Olof af Forselles uppgår således inte ens till det stöd en socialnämnd är skyldig att ge varje medborgare som hamnat i ekonomiskt trångmål. Den tacksamhet förvaltningsstyrelsen känt för två decenniers hängivet arbete kan inte ha varit överväldigande. Någon ersättning för mer än ett decenniums arbete för ekonomisk upprättelse ges inte alls. Hur har detta kunnat ske? Vi motionärer från fyra av riksdagens partier ger en möjlig förklaring. Förvaltningsstyrelsen har under denna mångåriga tvist varit part i ärendet. Styrelsen har så småningom kommit fram till att en ersättning bör utgå. På den punkten vill jag trots allt ge förvaltningsstyrelsen ett erkännande. Men det är självfallet inte tillfredsställande att samma organ som uppträtt i egenskap av part också bedömer vad som är skälig nivå på ersättningen. Det borde ske av en oberoende instans med förmåga att känslomässigt höja sig över konflikten. Vi föreslog att detta organ skulle vara konstitutionsutskottet. KU har tyvärr låtit denna kalk gå ifrån sig. Det beklagar jag. Nu återstår, såvitt jag kan se, endast en hedersam väg ur detta dilemma. Den anges i det särskilda yttrande nr 2 som fogats till KU:s betänkande. Förvaltningsstyrelsen kan själv ta initiativ till en förändrad ersättning. Det skulle kunna sätta punkt för ett ärende, som alltför länge fått kasta en skugga över den stora satsning som tillskapandet av riksdagens byggnader innebar.